Herr talman! Under förevarande punkt behandlar utskottet frågan om utbildning av ungdomsledare. Regeringen har föreslagit att anslaget till denna utbildning för budgetåret 1968/ 69 skall utgå med 2500000 kronor. Detta innebär oförändrad medelsanvis ning, vilket i dagens läge förefaller vara en felinriktad och på lång sikt skadlig sparsamhet. Vi lever i dag i ett utbildningssamhälle, och vår enda chans att försvara vår höga standard och ytterligare öka denna ligger i att ge så mycken och så kvalificerad utbildning till så många människor som möjligt i vårt land. Till förverkligandet av denna målsättning bidrar våra fria ideella ungdomsorganisationer i mycket stor utsträckning. Dessa organisationer bedriver nämligen en utbildningsverksamhet av stor omfattning med ett seriöst och många gånger imponerande innehåll. Vårt samhälle genomgår ju för närvarande på snart sagt alla områden en ytterligt snabb förändring och utveckling. Detta ställer avsevärda krav på anpassningsförmågan hos ungdomsorganisationerna. Samhällsförändringarna har medfört att boenderörligheten ökats och att utbildningsnivån på ett glädjande sätt höjts. Detta innebär emellertid också att kraven på ungdomsledarnas kompetens och utbildningsnivå kraftigt stegrats. Det är mot denna bakgrund uppenbart att ungdomsorganisationernas förmåga att på ett mera varaktigt sätt kunna engagera ungdomen och inte minst att få den intresserad av utbildningsverksamheten är starkt beroende av tillgången på välkvalificerade ungdomsledare. På grund av att kraven på ungdomsledarnas kompetens och kvalifikationer ständigt ökar måste naturligen också utbildningen av ungdomsledare ökas i omfattning, och utbildningen måste även sikta till ständigt högre kunskapsnivåer. Ungdomsorganisationerna kan inte klara denna krävande uppgift med nuvarande resurser. Vad som yttrades av 1953 års utredning om stöd åt nykterhetsorganisationer och andra ungdomsvårdande sammanslutningar framstår i dag som än mer realistiskt och sant än när yttrandet skrevs. Utredningen uttalade bl.a. »att det står fullt klart att samhället icke kan kräva att ideella och andra ungdomssammanslutningar med sina begränsade resurser skall kunna ge dem som aktivt arbetar som ungdomsledare erforderliga kunskaper på området». Det är just detta som är den springande punkten, herr talman. När kraven på ungdomsledarutbildningen skärps måste också ökade resurser ställas till förfogande för att en något så när hygglig standard skall kunna uppnås. För dagen finns det bland ungdomen ett stort intresse för utbildningskurser av olika slag, och antalet sådana kurser skulle kunna mångfaldigas, om det bara kom an på intresset. Men den kalla verkligheten är den att på grund av ungdomsorganisationernas ekonomiska läge bestäms antalet kurser helt av ekonomiska faktorer, och härvidlag är tillgången till välutbildade ungdomsledare avgörande. Som jag inledningsvis påpekade föreslås i årets statsverksproposition under åttonde huvudtiteln att anslaget till utbildning av ungdomsledare icke skall uppräknas utan bibehållas oförändrat. Detta måste betecknas som ytterst otillfredsställande. För det första har anslaget inte höjts alls på flera år utan legat oförändrat sedan 1964. För det andra har under tiden inte mindre än tretton organisationer tillkommit som skall dela på samma oförändrade anslag. År 1964 fick nämligen sju nya organisationer centralt bidrag, och i år föreslår 'departementschefen att ytterligare sex organisationer skall få vara med och dela på ett anslag av samma storleksordning som det som utgick redan 1964. Det kan, herr talman, omöjligen vara hållbart i längden, om ungdomsorganisationerna skall kunna hålla någon nivå på sin utbildningsverksamhet, att år efter år låta anslaget till utbildning av ungdomsledare vara oförändrat. När vi under tidigare år föreslagit höjning av bidraget till ungdomsledar utbildning har dessa förslag avvisats med den vanligaste av alla vanliga invändningar mot förslag från Oppositionshåll, nämligen att ställning inte kunde tagas förrän någon inom vederbörande område arbetande utredning lagt fram sitt förslag. I föreliggande fall har det gällt 1962 års ungdomsutredning, som man tidigare från utskottsmajoritetens sida sagt sig vilja avvakta. När nu ungdomsutredningen lagt fram sitt betänkande går det alltså icke att hänvisa till dess arbete som skäl för ett uppskov med ställningstagandet till ökad medelsanvisning.

Utbildningen av ungdomsledare är, med de motiveringar jag här framfört, så angelägen att anslagen därtill omedelbart bör uppräknas. I reservationen föreslås att en uppräkning skall ske med ett belopp som motsvarar ungdomsutredningens förslag, ett krav som understötts av ett flertal remissinstanser. Denna uppräkning innebär att anslaget bör utgå med 6,8 miljoner kronor, d. v. s. med 4,3 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit.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

Herr talman! Det råder inte delade meningar om .att det. föreligger behov av att samhället stöder ungdomsledarutbildningen. Som jag anförde när vi behandlade punkten 19 har man inom departementet för närvarande en beredning som arbetar med hela detta problemkomplex. Det fordras åtgärder beträffande många olika avsnitt när det gäller ungdomsverksamheten. Jag hänvisade i mitt anförande på den punkten också till remissvaren, som i vissa fall påyrkade skärpningar eller anslöt sig till utredningens förslag och i vissa fall förordade andra lösningar än dem utredningen föreslagit. Det är väl ändå rätt naturligt att man säger sig att man bör plöja igenom problematiken. Därför har vi från utskottsmajoritetens sida ansett att denna punkt, liksom övriga punkter rörande ungdomsorganisationerna, bör prövas ingående av denna beredning. Under punkt 19 har vi begärt att Kungl. Maj:t till 1969 års riksdag skall lägga fram ett samlat förslag, så att vi får hela bilden när vi — eller rättare sagt de som då finns i riksdagen — skall bedöma dessa spörsmål. Jag tror att det är den enda riktiga vägen. Herr Sjönell säger att vi tidigare i detta ärende hänvisat till en utredning och inte längre kan göra detta. Det är väl ändå så i det svenska samhället att man inte bara tillsätter en utredning och överlåter till riksdagen att fatta beslut i enlighet med utredningens olika förslag. Utredningens betänkande skall remissbehandlas i enlighet med grundlagens bestämmelser. Sedan skall svaren bearbetas och — i den mån så anses lämpligt — beaktas vid utarbetande av det slutliga utlåtandet, som föreläggs riksdagsledamöterna. Vi har begärt att detta arbete skall göras klart till 1969 års riksdag.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

Herr talman!

Ett annat skäl — och det som man framför allt åberopat — är det statsfinansiella läget. Jag har tidigare under punkten 19 berört dessa synpunkter och försökt visa hur angeläget det är med ett ökat stöd till ungdomsorganisationerna. Enligt min mening borde dessa två skäl inte få utgöra någon ursäkt för den mycket stora restriktivitet som Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten visat. Man har inte ens velat medverka till någon väsentlig uppräkning av det utgående stödet, vilken borde ha skett enbart med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Särskilt illa behandlas stödet till ungdomsledarutbildningen, som vi nu diskuterar. Man vill inte ens vara med om att höja anslaget i förhållande till antalet nytillkomna organisationer.

Det vore enligt min mening ytterst beklagligt om kammaren vid ställningstagandet i dag skulle följa utskottsmajoriteten. Vi vet alla att läget inom ungdomsvärlden gör det angelägnare än någonsin att stödja det frivilliga ungdomsarbetet, vi vet att utvecklingen ställer ökade krav på ungdomsarbetets kvalitet och mångsidighet och vi vet också att ungdomsarbetet står och faller med tillgången på goda ledare. Skall det begränsade stödet till ungdomsorganisationerna få avsedd effekt, är det nödvändigt att samhället i större utsträckning än hittills bidrar till ledarutbildningen. Ungdomsutredningen anför följande på denna punkt: Om ungdomssammanslutningarna skall ha någon reell möjlighet att övervinna nuvarande svårigheter och att utvidga sin verksamhet till nya områden och grupper, är det nödvändigt att en kraftig ökning av de statliga insatserna kommer till stånd. Utredningen framhåller därjämte att 1edarskolningen måste ges prioritet i de närmaste årens statliga ungdomspolitik på detta område. Herr talman! Jag och den meningsriktning som jag här företräder delar utredningens uppfattning på denna punkt. Det är högst angeläget att statens stöd till det frivilliga ungdomsarbetet utbyggs i enlighet med utredningens förslag, men det är särskilt angeläget att ledarskolningen får ökade resurser.

Vi anser att det blygsamma belopp som det här gäller, 350 000 kronor, inte på något sätt äventyrar samhällsekonomin. Vi kan inte finna det försvarbart att i dagens läge försvåra för ungdomsorganisationerna att erhålla bidrag till. ledarutbildningen, vilket sker om bidraget får stå kvar på samma låga nivå som tidigare trots det stora antalet nytillkomna organisationer, som ju skall vara med och dela på anslaget. Vi vet att detta ståndpunktstagande innebär endast en mindre förbättring, men vi är angelägna om att detta steg skall tas redan i år. Det arbete som bedrivs inom de ideella ungdomsorganisationerna är nämligen så betydelsefullt och angeläget, att det ur samhällssynpunkt vore olyckligt om den kraftkälla som de frivilliga ungdomsorganisationerna utgör skulle försvagas. Detta kan lätt inträffa, om ledarutbildningen inte erhåller erforderligt stöd. Det finns enligt vår mening ingen anledning att här göra något undantag för de politiska ungdomsorganisationerna, som onekligen utför en betydelsefull uppgift i samhället när det gäller ungdomens medborgerliga fostran. Under hänvisning till vad jag tidigare och nu har anfört får jag yrka bifall till reservationerna 3 a och 4 c vid punkten 20.

Herr talman! Det är väl ändå på det sättet att denna, liksom övriga frågor, är föremål för beredning. Från vårt håll vill vi ha ett förslag till en samlad lösning, så att vi får ett ordentligt underlag för det beslut som skall fattas. När jag satt och lyssnade till herr Westberg fick jag en känsla av att han hade smittats av den moderna journalistiken — den moderna journalisten vill ju helst ha nyheten innan den är ny. Det är ungefär den principen som herr Westberg också vill tillämpa på anslagsbeviljandets område. Men är det inte riktigare att vänta ytterligare ett år för att få ett ordentligt genomarbetat förslag än att bara låta det gå för lösa boliner även om det råkar finnas ett behov som skall tillfredsställas?

Herr Lindholm talar i år liksom i fjol om ett samlat grepp. Jag hoppas att detta kommer nästa år! Då kan det hända att vi har en annan regering, som framlägger ett sådant förslag, vilket jag skall hälsa med tillfredsställelse. Så säger herr Lindholm att hela frågan är föremål för beredning. Det är riktigt. Jag kan emellertid inte finna att detta skall behöva utgöra något hin der för att höja ifrågavarande anslag, att utgå enligt nu gällande normer. Vad jag vänder mig mot är att man vill tillåta att anslaget urholkas genom att fördela samma summa på ett väsentligt större antal organisationer. Det kommer att innebära att stödet till ledarutbildningen krymper i mycket. hög grad, och det kan inte vara riktigt att i nuvarande läge medverka till att så sker. Det finns inget som helst hinder med hänsyn till den beredning som pågår att bifalla yrkandet i reservationen.

Herr talman! Beträffande behovet av stöd till ungdomsorganisationernas verksamhet vill jag hänvisa till vad jag framhöll under punkt 19. Ledarskapet är en central fråga för ungdomsarbetet. Det är utan tvivel en utomordentlig insats som under åren gjorts av alla dem som utan större ersättning arbetat för ungdom bland ungdom. Fortfarande görs stora insatser. Det primära är att alla dessa åtminstone kan erhålla en utbildning för att de skall kunna vara rustade att utöva sin viktiga verksamhet. Så är nu inte alltid fallet. Som sedan många år framgått av petita från skolöverstyrelsen visar framställningarna från organisationerna att behovet av ledarutbildning är stort och att. det också finns intresse för sådan utbildning. Redovisat behov och intresse överstiger med cirka fyra gånger de resurser som staten ställer till förfogande. Det måste vara en angelägen uppgift att ge organisationerna det stöd som krävs för att vidga och förbättra utbildningen av ledare. Även i det här avseendet ansluter sig framställningarna från centerpartihåll till vad som föreslagits i 1962 års ungdomsutredning. Jag vill säga till herr Lindholm att det inte är några farliga vägar vi i detta avseende ger oss ut på, om vi höjer och förstärker bidraget. Att uttrycka sig som herr Lindholm och säga att man vill ha ett samlat grepp, ett till alla delar genomtänkt förslag och inte gå fram på lösa boliner finner jag vara litet för skrämselmålande i detta sammanhang. Här är det fråga om en behövlig förstärkning av anslagen till ett behov som har redovisats år från år. Med det anförda, herr talman, ber jag att till alla delar få instämma i vad herr Sjönell har sagt och i det yrkande han har ställt.

Herr talman! Herr Åkerlind och jag har i denna kammare väckt en motion med begäran om att till utbildning av söndagsskollärare skulle utgå ett reservationsanslag på 50 000 kronor. Vi har med vår begäran velat hävda värdet av den ungdomsvårdande verksamhet som bedrivs av såväl svenska kyrkan som frikyrkorna. I en tid när ungdomsproblemen blir allt talrikare och svårare att komma till rätta med svarar söndagsskolan för en barnaoch ungdomsvård vars uppbyggande verkan visar sig inte minst i det faktum att barn från hem med kristen inriktning vilka gått i söndagsskola mycket sällan får svårigheter att anpassa sig i samhället. Givetvis kan man säga att samhället inte skall lägga sig i kyrkans verksamhet, och jag vill starkt understryka att detta också är min uppfattning. Det är emellertid inte fråga om en inblandning av något slag. Kyrkorna bedriver en omfattande ungdomsverksamhet, och ledarna för denna verksamhet arbetar i allmänhet frivilligt och utan ersättning. Kraven på ledarna blir emellertid också där allt större. Barnen har i dag i skolundervisningen kommit i kontakt med nya läromedel och nya undervisningsformer. Olika fritidsaktiviteter konkurrerar om barnens intresse, och den moderna pedagogiken påverkar också utformningen av dessa aktiviteter. Vi inser alla värdet av att ungdoms ledare utbildas för sin verksamhet, och det kan inte vara riktigt att en stor grupp sådana ledare uteslutes från det utbildningsstöd som statsbidraget utgör. Vid årsskiftet 1965—1966 fanns det i vårt land omkring 30 000 söndagsskollärare av vilka omkring 8500 verkade inom svenska kyrkan. Totalt räknar man med att ungefär 300 000 barn går i söndagsskola i vårt land och därtill kommer den övriga ungdomsvårdande verksamhet som bedrivs i kyrkornas regi. Meningen med motionen är givetvis inte att påverka utformningen av kyrkans ungdomsledarutbildning. Redan nu bedrivs på flera håll en utomordentlig sådan utbildning. Däremot anser vi det angeläget att kyrkorna blir medvetna om uppskattningen från samhällets sida av deras ungdomsverksamhet och därigenom får ökad möjlighet att intensifiera ledarutbildningen. I den allmänna förändringens tid vi lever måste vi ha klart för oss att nya krav också ställs på kyrkornas verksamhet, krav som i hög grad aktualiserats i den pågående kyrka—stat-debatten. Vi måste ge kyrkan möjligheter att fylla kraven på ungdomsledarutbildningen. Herr talman! Jag skall inte här ställa något yrkande; jag nöjer mig med att utskottet vid behandlingen av motionen har fastslagit att man inte nu är villig att tillstyrka den. Jag hoppas att detta innebär att man kanske i framtiden ställer sig mera positiv till syftemålet med motionen om den återkommer eller vid den samlade bedömning som skall göras 1969 enligt herr Lindholm.

Herr talman! Det är väl bekant och av ingen bestritt att ungdomsorganisationerna är ett utmärkt instrument att tillgå när det gäller att fånga in ungdomen till en meningsfylld och stimulerande fritidsverksamhet. Det är därför ytterst angeläget att samhället på olika sätt utnyttjar de organisationer och sammanslutningar av olika slag som sysslar med junior-, scoutoch liknande verksamhet. Det måste för ett demokratiskt samhälle med ambitioner att ge sin ungdom bästa möjliga fostran och en god grund för en sund personlighetsutveckling vara angeläget att försöka få en seriös kontakt med ungdomen på tidigast möjliga stadium. Det finns i dag uppenbarligen, framför allt i de största tätorterna, allvarliga risker för att ungdomen redan mycket tidigt, om den inte omhändertas av ideella fritidsgrupper av skiftande slag, kan komma in i andra, mindre önskvärda grupper. Jag åsyftar de rikligt förekommande gängoch gruppbildningarna av mer eller mindre asocialt slag som utgör ett stort och växande samhällsproblem. När det gäller att leda in ungdomarna på de rätta och för deras egen karaktärsdaning lämpligaste utvecklingslinjerna och hindra dem att komma utanför hemmet, skolan och ungdomsorganisationernas inflytande, är fritidsgruppen säkerligen ett av de effektivaste medlen. Emellertid medför den genomgripande förändringen av vårt skolväsen att många ungdomar för att kunna fullgöra sin skolgång tvingas till långa och tröttande resor. Detta får till konsekvens att svårighet uppkommer att hålla kontakten med denna ungdom och att intressera den för den kontinuerliga föreningsverksamheten. Det måste därför vara av allra största intresse för samhället att på alla tänkbara sätt söka stödja de frivilliga ungdomsorganisationerna i deras strävanden att nå så många ungdomar som möjligt och intressera dem för ungdomsorganisationernas olika verksamhetsgrenar. Som jag nyss påpekade spelar fritidsgrupperna en avgörande roll när det gäller att söka framgångsrikt förverkliga denna målsättning. Kommunerna på många håll i landet har också insett det angelägna i att söka nå så många ungdomar som möjligt för den fostrande och utbildande verksamhet som bedrivs i fritidsgrupperna. Sålunda redovisar 1962 års ungdomsutredning att ungefär en tredjedel av de borgerliga primärkommunerna kompletterar det statliga fritidsgruppstödet med kommunala fritidsgruppsbidrag. Utredningen konstaterar att »jämförelsevis många städer och större landskommuner har fattat beslut härom och uppskattningsvis torde de bidragsgivande kommunerna - omfatta bort emot två tredjedelar av befolkningen». Ungdomsutredningen upplyser också om att de med statsstödet förenade villkoren som regel även tillämpas på det kommunala planet, dock med det viktiga undantaget att avvikelse förekommer bl.a. i fråga om åldersgränserna. Härvidlag gäller undantaget vanligen den nedre av dessa gränser vilken har satts vid 10 år och ibland ännu lägre. I motion II: 586, på vilken våra reservationer vid denna punkt bygger, begärs också att åldersgränsen skall sänkas till 10 år även när det gäller det statliga bidraget till fritidsgrupper. En sådan sänkning av den nedre åldersgränsen har tidigare föreslagits av bl.a. skolöverstyrelsen liksom nu även av 1962 års ungdomsutredning. Det kan, herr talman, i sammanhanget erinras om att 1967 års riksdag, som beslöt att frågan slutgiltigt skulle prövas i samband med det definitiva ställningstagandet till 1962 års ungdomsutredning, uttalade att »skäl tala för en viss justering av den nedre åldersgränsen». I avvaktan på detta riksdagens ställningstagande till den nu avlämnade ungdomsutredningen finns det enligt min mening bärande motivering till en sådan delreform, att den nedre åldersgränsen sänks till 10 år för deltagande i statsbidragsberättigad fritidsgrupp.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

Herr talman! Denna punkt är ett typexempel på att det kan behövas en närmare prövning av utredningens förslag. Jag vill erinra om att utredningen har föreslagit att den lägsta åldersgränsen skall sänkas från 12 till 10 år. I sitt remissvar har skolöverstyrelsen föreslagit att den skall sänkas till 7 år. Nog är det väl ändå ganska olämpligt att nu, innan frågan är slutgiltigt utredd och beredd, fatta beslut om en sänkning till 10 år. Det måste ju innebära en fingervisning att enligt riksdagens mening bör det vara 10 år. Men det kanske finns starka sakliga skäl för skolöverstyrelsens ståndpunkt. Är det inte riktigare att då avvakta på den punkten tills de olika meningar som finns bakom de framlagda förslagen har prövats mera ingående? Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Då skulle vi enligt herr Sjönells mening i år ha en viss uppfattning om vilken åldersgräns som skall gälla och nästa år justera den till en annan. Vi får väl ändå inte hatta på det viset i en sådan här fråga.

Herr talman! Skall man fatta herr Sjönells uttryck »till äventyrs» som en reservation emot en sänkning av åldersgränsen till 7 år? Jag för min del måste fatta det på det sättet.

Herr talman! Fritidsgruppen är ett bra instrument för att nå ungdomar i låga åldrar och det bör också utnyttjas. Det måste anses riktigt att fånga in så många ungdomar som möjligt i organiserad gruppverksamhet innan de sugs upp av gängoch gruppbildningar utanför hemmets, skolans och organisationernas inflytande och ledning. Erfarenheterna visar också att det är lätt att nå ungdomar i allt lägre åldrar i och för positiva aktiviteter i fritidsgrupperna. Den gällande nedre åldersgränsen, 12 år, måste anses vara alltför hög, ty redan nu kan man konstatera att det finns många ungdomar i 10—11-årsåldern i fritidsgrupperna. Det skapar onekligen en viss irritation och självklart också ekonomisk belastning för gruppen att inte statsbidrag kan utgå för dessa ungdomar. Detta har lett till att många kommuner, som ger bidrag till denna verksamhet fyller ut statens uteblivna stöd, vilket naturligtvis i och för sig är tacknämligt, men det bör givetvis eftersträvas likformighet på detta område. Från centern har vi under en följd av år yrkat på en sänkning av den lägre åldersgränsen till 10 år för rätt till stats bidrag. En sådan sänkning har också tidigare förordats av skolöverstyrelsen. Nu har skolöverstyrelsen tänkt sig möjligheten att ytterligare sänka gränsen, men jag vill liksom herr Sjönell understryka att den föreslagna sänkningen av åldersgränsen med två år ju innebär ett steg på den av skolöverstyrelsen förordade vägen. Detta har även föreslagits av 1962 års ungdomsutredning. Förra året tog riksdagen ställning principiellt och uttalade att skäl finns för en justering av den nedre åldersgränsen. I år har utskottsmajoriteten ingen mening alls härvidlag utan hänvisar till en kommande översyn av utredningens förslag. Jag skulle, herr talman, som slutvinjett till diskussionen under denna punkt liksom under punkterna 19 och 20 vilja referera ett par meningar i ett uttalande från centerns ungdomsförbund, som nyss kom i min hand. Förbundet skriver: »Den förlamande brist på resurser som nu råder hos flertalet ungdomssammanslutningar får inte fortsätta. En uppräkning av de statliga anslagen i den storleksordning som föreslås av 1962 års ungsdomsutredning måste ske redan för budgetåret 1968/69. Resultatet av den förestående riksdagsbehandlingen kommer av ungdomarna att betecknas som en samhällets viljeyttring. En utebliven anslagshöjning kan inte ursäktas med det statsfinansiella läget.» Jag tror att den uppfattningen delas av flertalet ungdomsorganisationer i vårt land. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Reservationen G vid punkten 22 grundar sig på motionerna 1: 245 av herr Brundin och II: 312 av herr Krönmark m.fl. Motionärerna har hemställt att riksdagen måtte avslå Kungl. Maj:ts förslag om ett anslag för budgetåret 1968/69 på 600 000 kronor till statens ungdomsråd. Under den debatt som förts tidigare i dag har man flera gånger åberopat ungdomsutredningens betänkande Statens stöd till ungdomsverksamhet. I det betänkandet lämnas en redogörelse för statens ungdomsråd, vilken enligt motionärernas mening bestyrker uppfattningen att den ifrågavarande verksamheten inte som hittills bör uppdras åt ungdomsrådet. Utredningen skriver att andra organ eller sammanslutningar, vilka skulle kunna vara ett gemensamt forum för de riksomfattande ungdomssammanslutningarna, saknas. Detta är inte riktigt. Vi har en sådan rikssammanslutning, Sveriges ungdomsorganisationers landsråd, som även enligt utredningens mening ligger närmast till hands. Men enligt samma utredning måste detta uteslutas alldenstund verksamheten enligt stadgarna huvudsakligen är inriktad på samarbete kring internationella frågor. Detta är riktigt, men den utvecklingen av landsrådets verksamhet är en följd av ungdomsrådets tillkomst, och det finns varken formella eller reella skäl som hindrar att landsrådet övertar statens ungdomsråds uppgifter i enlighet med vad som föreslagits i motionerna. Vi har därför yrkat bifall till motionerna, innebärande att anslaget på 600 000 kronor icke skall utgå.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

Herr talman! Även denna fråga hör till dem som prövas i den departementsutredning som för närvarande arbetar, och under sådana förhållanden finns det enligt utskottets och min mening ingen anledning att nu ändra på medelsdispositionen. Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Föreläsningsverksamheten i vårt land har sina allvarliga problem. De består inte i att folk ej skulle komma till de föreläsningar, som anordnas, eller i att man inte skulle vara intresserad av denna form av bildningsengagemang. Intresset är nu tvärt om större än tidigare. Då man ibland i diskussionen vill påstå motsatsen, vill jag gärna klargöra, hurdan situationen verkligen är. Den stora vändpunkten kom efter 1963, när staten grep in med en omläggning och kraftig ökning av stödet till folkbildningen, omfattande också föreläsningsverksamheten. Statsanslaget skrevs upp med nära en tredjedel till 2,1 miljoner kronor för föreläsningsverksamheten. Intill denna tidpunkt — det är riktigt — hade föreläsningen som bildningsform haft stora svårigheter under ganska många år både därför att den genom brist på förnyelse haft svårt att konkurrera om publiken och därför att folkbildningsorganisationerna suttit ekonomiskt trångt. Men det ökade statsstödet gjorde, att föreläsningsarrangörerna kunde börja satsa på något modernare metoder, friskare ämnesval och — vilket inte är minst viktigt — mera kvalificerade föreläsare, och folk strömmade till. Ett länge uppdämt behov inom studieförbunden och hos allmänheten av tidsenliga föreläsningar skapade helt plötsligt, nästan oväntat, en ström av statsbidragsansökningar till den centrala föreläsningsbyrån, och «expansionen fortsatte år efter år. Man måste till och med för något år sedan kvotera de bidragsberättigade föreläsningstimmarna, för att det skulle bli någon rättvisa mellan de olika studieförbunden, som låg på med sina ansökningar hos den centrala föreläsningsbyrån. Någon balans mellan tillgång och efterfrågan fanns inte under arbetsåret 1966 68. Ett studieförbund, som jag väl känner till, har redan uttömt den kvot av föreläsningar, som förbundet tilldelats, trots att gallringen av föreläsningarna inom förbundet varit ytterligt hård, och förhållandena torde vara enahanda inom de flesta studieförbund. ning av bidraget till den allmänna föreläsningsverksamheten med 140 000 kronor för budgetåret 1968/69 är alltså väl motiverat och, som jag tror, tilltaget i underkant. I motionsparet I:619 och II: 780 har man tagit fasta på detta skolöverstyrelsens förslag. Utskottet förutsätter nu — och det är man tacksam för — att Kungl. Maj:t vid anslagsbedömningen för nästa budgetår, 1969/70, kommer att ha sin uppmärksamhet riktad på de i motionerna angivna problemen. Det är alltså de ekonomiska problemen — några andra problem finns inte. Denna skrivning kan man, som jag ser det, knyta vissa förhoppningar till. Den är under alla förhållanden positiv, och jag har följaktligen inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Med vad jag sagt har jag endast velat belysa situationen sådan den upplevs av dem som är verksamma inom detta bildningsområde.

Herr talman! Vid förevarande punkt finns en reservation av folkpartiets, högerns och centerns ledamöter i statsutskottet. Den gäller bidraget till samernas tidning Samefolket, och vi reservanter yrkar bifall till de likalydande motionerna I: 246 och II: 350, vari föreslagits att bidraget till tidningen Samefolket skall utgå med 100 000 kronor i stället för av departementschefen föreslagna 50 000 kronor. — Jag vill stryka under att motionerna är underskrivna av ledamöter från samtliga de fyra största partierna. Motioner av liknande innebörd väcktes redan vid 1965 års riksdag och rönte då mycket stor uppslutning här i kammaren. Detta är inte förvånande då man vet att anslaget till tidningen varit oförändrat sedan 1964 och att tidningen har en stor uppgift att fylla. Samefolkets levnadsförhållanden ändras mycket snabbt. Turismen börjar prägla den norra delen av vårt land, och vattenregleringarna påverkar renskötseln. Nu senast har frågan om Vindelälven visat hur ingripande sådana åtgärder påverkar samernas levnadsförhållanden. Samerna är på sitt sätt kanske den enda verkligt inhemska minoritet som finns i vårt land. Sedan århundraden tillbaka är den en del av vårt folk med ett eget språk och på visst sätt också en egen kultur. Det är enligt mitt förmenande ett nationellt intresse att hela vårt folk medverkar till att samerna, samtidigt som de naturligtvis skall känna hemhörighet bland oss andra, skall ha en möjlighet att slå vakt om sin egenart. Det är helt naturligt att en liten folkgrupp som samerna har ett starkt behov av en egen tidning, där man kan ventilera och föra till torgs sina åsik ter om de problem som tid efter annan har sitt intresse för ifrågavarande folkgrupp. Lika självklart är att en tidning av sådan karaktär som Samefolket, med en jämförelsevis liten läsekrets utspridd på ett stort område, måste ha tillräckligt stöd från det allmänna för att över huvud taget kunna existera. Det belopp på ytterligare 50 000 kronor som samerna själva anser vara behövligt är ett litet belopp med tanke på den miljonrullning som varje vecka beslutas i riksdagen. Det borde därför enligt min och andras mening vara möjligt för årets riksdag att visa samerna gesten att öka anslaget till deras tidning med 50 000 kronor. Det är min förhoppning att frågan vid voteringen på intet sätt skall bli en partipolitisk fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen Ha av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Jag har tidigare talat om den estniska minoriteten. Även under förevarande punkt behandlas några motioner rörande denna minoritet. Jag skall emellertid inte ytterligare utveckla min argumentation därvidlag men vill säga ett par ord om en annan minoritet, nämligen den judiska minoriteten i Stockholm. Motionsparet I: 315 och II: 390 gäller bl.a. ett anslag till föreningen Chinuch, som grundades år 1955. Föreningen driver undervisningsanstalter och stöder genom stiftelsen Judaica även Stockholms Judiska Center, som uppbär ett visst men icke tillräckligt kommunalt bidrag. De institutioner som föreningen Chinuch står för gör det möjligt för den judiska folkminoriteten i Sverige att bibehålla den kulturella egenart som nu är väl inarbetad i landets kulturliv. Omsorgen om den uppväxande generationen och ansvaret för familjens samhörighet har varit ledmotiv såväl för Esternas representation i Sverige, som jag tidigare talat om, som för föreningen Chinuch i deras arbete på här ifrågavarande områden. Då dessa syften är av allmänt samhällsgagnande slag bör det enligt vår mening ligga i vårt lands intresse att bistå de nämnda organisationerna i deras strävanden. Våra förslag har lika litet som de tidigare jag har talat om vunnit utskottets öra. Men utskottets skrivning är positiv när det gäller den estniska folkhögskolan. Därför har jag avstått från att reservera mig för bifall till motionerna. Jag har nöjt mig med en blank reservation och jag hoppas att den positiva skrivningen i utskottets utlåtande också skall kunna leda till resultat. Beträffande bidraget till Stockholms Judiska Centers verksamhet yrkar utskottet avslag utan någon motivering, vilket jag finner beklagligt. Någon liten motivering borde ändå utskottet ha kunnat kosta på sig för att ange skälen till varför utskottet inte anser det värt att stödja denna minoritet. I samtliga fall rör det sig alltså om minoriteter i vårt land, vilkas kulturella verksamhet vi borde finna det särskilt angeläget att stödja och uppmuntra. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Såvitt jag kan förstå finns det åtskilliga punkter i den budget vi nu behandlar där man kan önska ett större bidrag hit och ett större bidrag dit. Om alla dessa önskningar skulle tillgodoses på det sätt motionärerna yrkat, skulle det väl betyda att vi sprängde ramen för budgeten. Jag erinrar mig den remissdebatt där det från oppositionens sida framhölls att den budget som presenterades var relativt svag med hänsyn till den stora upplåning som skulle bli nödvändig. Om man summerar ihop alla de punkter på vilka oppositionen vill öka anslagen betyder det alltså att oppositionen ytter ligare vill försvaga en budget som tidigare har ansetts vara väl svag. Herr talman! Så kan man också se på problematiken när man handhar budgetfrågor. Man kan, om man vill, ställa ett anslag på 50000, 100 000 eller ett par miljoner kronor emot totalbudgetens slutsumma. Om man har många sådana belopp och de beloppen i sin tur föder yrkanden på andra områden — exempelvis herr Björkmans önskan att vissa minoriteter skall tillgodoses — måste enligt min mening ställas krav på tillgodoseende av behoven hos ytterligare minoriteter.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
Herr talman! Jag håller inte för uteslutet, herr Lindholm, att vi i framtiden kommer att få ge betydligt högre anslag till minoriteterna i vårt land än vi gör nu. När vi väl fått riktlinjer för invandringsoch minoritetspolitiken, om vilken vi så småningom skall få en utredning, är jag ganska säker på att vi i framtiden kommer att besluta om högre anslag. Man måste vara medveten om att dessa minoriteter inte har samma möjligheter som andra medborgare i vårt land att insamla medel. Därför är det angeläget att tillvarata deras intressen när det för dem gäller att fortleva och bedriva verksamhet. I det fall jag just nu har talat om, herr Lindholm, var det inte fråga om högre bidrag hit och högre bidrag dit utan om ett litet anslag åt ett håll, nämligen till den judiska föreningen Cbhihuch för att den skulle kunna driva Stockholms Judiska Center. Det var vad det var fråga om under denna punkt.
Herr talman! Man kan mycket väl formulera det hela på det sätt herr Björkman gjorde, nämligen så att det inte var fråga om högre bidrag utan om ett litet anslag. Men även ett litet anslag, som ges många gånger, blir en stor summa.

Herr talman! År 1919 startades tidningen Samefolket. Det skall villigt erkännas att det är fråga om en tidning av mycket ringa omfattning och med liten upplaga, men den har inte desto mindre stor betydelse för samerna som deras speciella informationsorgan och kulturförmedlare. Det torde vara känt för samtliga ledamöter av denna kammare vilka svårigheter en folkminoritet har att kämpa med. Samerna utgör härvidlag inte något undantag. Det finns skäl att särskilt beakta den omständigheten att de utgör en kvarleva av nordskandinavisk ursprungsbefolkning till skillnad från många andra minoriteter i vårt land.

Det rör sig om en mycket liten summa, herr talman, och jag vill därför yrka bifall till den reservation H a som avser att ge samerna det högre anslaget.

Herr talman! Med tillfredsställelse kan man i år konstatera några visserligen små men dock ökningar av äpslagen till olika former och organ för information i alkoholfrågan. På Kungl. Maj:ts förslag höjs anslaget till Centralförbundet för nykterhetsundervisning med 50 000 kronor, och som ett resultat av en flerpartimotion, som jag burit fram i denna kammare och herr Bengtson i första kammaren, höjs anslaget Bidrag till nykterhetsorganisationer också med 50 000 kronor. Statsutskottets attityd i år är som symtom på oron i vida kretsar över utvecklingen av stort intresse. Bland annat har narkotikaproblemet, som nykterhetsorganisationerna tagit upp på sitt arbetsprogram, i båda fallen med rätta använts som argument för anslagshöjningarna. Jag begärde emellertid ordet, herr talman, för att peka på hur i det motionspar som jag nyss åberopade, nr 1: 607 och II: 5391, även behovet av en höjning av det svenska bidraget till Internationella byrån i Lausanne mot alkoholismen anförts såsom motiv för en höjning av totalanslaget till nykterhetsorganisationerna; detta bidrag ingår i nämnda anslag. Sveriges bidrag till denna byrå har länge upptagits med oförändrat belopp, varigenom dess värde starkt urholkats. Byrån har för några år sedan i viss mån reorganiserats. Den är den viktigaste clearingcentralen för internationella informationer på alkoholfrågans område och har ett bibliotek, som torde varå utan motsvarighet i världen vad gäller kvantiteten och allsidigheten av vetenskaplig och annan litteratur i detta ämne. Byrån medverkar i sin mån vid förarbetet till den vart fjärde år anordnade världskongressen angående alkohol och alkoholism. En ny och mycket stor sådan kongress skall hållas i september i Washington D.C. Den väntas samla världseliten av vetenskapsmän från olika forskningsfält av betydelse för alkoholproblemets belysning och möjligheterna till dess lösning. Som arrangör står International Council on Alcohol and Alcoholism i Lausanne. I motionsparet yrkas en höjning av totalanslaget med 50 000 kronor, dock utan speciellt angivet ändamål. Där nämns dock bl.a. behovet av en anslagshöjning till denna informationsbyrå i Lausanne att av Kungl. Maj:t beaktas vid anslagsfördelningen. Statsutskottet säger emellertid uttryckligen att det förordade bifallet till motionerna bör avse förstärkning av det s.k. grundbidraget till nykterhetsorganisationerna. Jag vill givetvis inte göra någon invändning mot detta utskottets uttalande, då behovet av den nämnda förstärkningen också är mycket stort. Kanske kan, herr talman, en höjning av bidraget till Lausanne-byrån vara möjlig, exempelvis till nästa år. Jag har med detta, liksom redan gjorts i motionerna, bara velat rikta uppmärksamheten på ett ytterligare behov, som i sinom tid behöver täckas genom anslagshöjning. Jag hoppas alltså för min del att detta kan bli fallet redan nästa år. Jag har på grund av utskottets enhälliga utlåtande inget yrkande.

Herr talman! Vid punkten 29 finns en reservation från folkpartiet, högern och centern för bidrag till De blindas förening för biblioteksverksamhet och då speciellt för framställning av talböcker. Vid det besök som sstatsutskottets femte avdelning gjorde på De blindas förening för en tid sedan förstod vi mer än någonsin tidigare vilken oerhörd tillgång biblioteket är för de blinda i vårt land. Det berättades för oss om ungefär 81 000 lån per år från biblioteket, och vi kunde själva konstatera att rekvisitioner av talböcker och andra blindskrifter kom från låntagare över hela vårt land. Det bör stå klart för oss alla att den enda möjligheten för blinda människor att följa med händelserna på kultur området, nya böcker av såväl skön. litterär som vetenskaplig och teknisk karaktär, ligger i att dessa böcker kan göras tillgängliga för de blinda antingen i form av blindskrift eller i form av talböcker. Särskilt talböckerna har under senare år givit större möjligheter för bredare grupper blinda än tidigare att följa med det som händer i vår tid. Men talböcker är dyra i framställning; det är en ganska invecklad procedur, vilket vi också vid besöket hade tillfälle att konstatera. Enligt mitt förmenande kan det inte vara mänskligt att i ett fall som detta genom njugghet med anslag omöjliggöra för en grupp människor att till fullo tillägna sig vad vi andra utan svårighet har möjlighet till. När nu De blindas förening konstaterar, att den med nuvarande anslag inte har möjlighet att under det kommande året i tillräcklig omfattning översätta nyutkommen litteratur till talböcker, är detta skäl nog att bifalla motionerna I:612 och II: 590. Det förtjänar att här starkt understrykas att skolöverstyrelsen är av samma uppfattning. Knappt 60 procent av utgifterna för biblioteksverksamheten stödjes av det allmänna, och något mer än 25 procent, eller i pengar räknat 400 000 kronor, måste föreningen själv skaffa genom litterär och annan verksamhet. Vilket annat bibliotek måste finansiera sin verksamhet på ett sådant sätt? Med hänsyn till detta är ett ytterligare anslag på 100 000 kronor mycket välmotiverat. Ett avslagsyrkande med hänsyn till att en utredning pågår kan jag för min del inte acceptera. Ett beslut om anslag till ett behov som är så klart verifierat som detta skall inte uppskjutas under hänvisning till pågående utredning. Under sådana förhållanden, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen I vid punkten 29. Jag kommer också att begära rösträkning.

Herr talman! Jag kan mycket väl hålla med herr Sterne om att detta är en utomordentligt betydelsefull fråga, och jag delar också den allmänna uppfattningen att samhället har betydande skyldigheter gentemot grupper som drabbats av olycksödet att förlora sin syn. Ett betänkande har nyligen avlämnats, vilket för närvarande är ute på remiss. I detta betänkande behandlas bl.a. dessa spörsmål. När detta betänkande väl har remissbehandlats, är det min förhoppning att Kungl. Maj:t i anslutning till betänkandet och de synpunkter som kan framkomma i remisssvaren förelägger riksdagen ett förslag, så att vi kan ge en effektivare hjälp. Jag tror att det på denna punkt liksom i andra sammanhang är klokt att avvakta resultatet av denna utredning. Den omständigheten att vi under tidigare år beviljat betydande höjningar på dessa områden får väl ändå ses som ett uttryck för att man inte vill vinka med kalla handen. Däremot vill man givetvis att de förslag som framläggs skall vara genomarbetade på ett sådant sätt att vi i olika avseenden uppnår vad som avses med medelsbeviljandet. Utskottsmajoritetens avstyrkande innebär alltså inget som helst uttryck för någon ovilja mot att göra en större insats på detta område utan uteslutande ett uttryck för vad som är traditionellt för statsutskottet. Utskottet vill ha ett fast underlag för beslutets fattande. Med hänvisning härtill hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Även de blindas möjligheter att anskaffa bandspelare torde då komma att förbättras, eftersom den totala anslagsramen kan väntas så väsentligt öka. Detta har, herr talman, enligt min mening stor betydelse för det sammanhang vi nu talar om.

Om nu möjligheterna för blinda att använda bandspelare ökar, så ökas självfallet samtidigt behovet av talböcker. Behovet förstärks alltså inte bara genom att flera blinda blir kända utan också genom att flera bandspelare kan komma i bruk bland de blinda. Talboken och bandspelaren har många fördelar jämfört med böcker i blindskrift. Den blinde behöver inte lära sig att läsa blindskrift. Att lära sig detta är t.ex. för människor, som på grund av ålder blivit synskadade, svårt eller för vissa rent av omöjligt. Vidare kan man på enklare sätt skaffa kopior av en talbok än vad som är möjligt med blindskriftsböckerna. Om man har ambitionen att även blinda så långt detta är möjligt skall ha samma chanser som andra att ta del av litterära alster fattas alltså ännu mycket. Av de skäl som jag anfört kommer bristen att bli allt större, om inte nyproduktionen av talböcker väsentligt ökar. För närvarande finns i De blindas förenings bibliotek 4000 nummer talböcker. Då det finns flera kopior av vissa skönlitterära verk uppgår antalet talböcker totalt till cirka 30 000 i föreningens bibliotek. Om man utgår från den antagligen för låga siffran av 10 000 blinda skulle det bli tre talböcker för varje blind person. Om detta skulle förefalla någon relativt tillfredsställande är det nog en felsyn. Vi skall ju komma ihåg att talboken är det enda medel för att tillgodogöra sig litteratur som står de flesta blinda till buds, medan seende t.ex. kan ha ett eget litet bibliotek, kan komplettera det genom att köpa nya böcker när de så önskar, de kan ständigt läsa tidningar och tidskrifter obehindrat, kan låna böcker av varandra och på vanliga bibliotek OSV. Det nu ganska begränsade beståndet av talböcker innehåller vidare bara mer undantagsvis olika skönlitterära författares hela produktion. Det är därför utmärkande för biblioteket att man på grund av brist på medel alltjämt bara har en del »smakprov» på de olika författarna, ett slags litterär »sallad» och inte litterär »föda» i tillfredsställande urval att bjuda på. Intresset för talböckerna är stort och ökar, vilket kan beläggas t.ex. med uppgiften att 81 000 boklån expedierades under förra året. Ökningen av lånen kommer säkerligen att fortsätta som ett resultat av att man nu givit ut en tryckt bokkatalog som står till de blindas och deras anhörigas förfogande. För behov som täcks av de anslag vi här talar om beräknade De blindas förening ett belopp av totalt cirka 2,3 miljoner kronor för nästa budgetår.

Statens ekonomiska stöd åt biblioteksverksamheten för blinda är alltså en del av detta anslag. Detta stöd har — räknat på litet längre sikt — relativt sett minskat trots att kostnaderna ökat, bl.a. just för produktion av talböcker. En ordinär talbok, dvs. en bok med en speltid av cirka tio timmar, kostar i produktion för ett originalexemplar och tio kopior totalt cirka 1300 kronor. Bara produktionen av cirka 500 talböcker — den produktion som De blindas förening hoppats kunna genomföra under nästa budgetår — går då på 650 000 kronor. Av regeringen i år föreslaget anslag räcker inte härtill, och statsbidraget till De blindas förenings biblioteksverksamhet har som sagt relativt sett minskat. År 1955 täcktes 10 procent av bibliotekskostnaderna av staten, 1964 var man uppe i 72 procent — det var alltså en god utveckling — men 1966 hade bidraget sjunkit till 58 procent av dessa kostnader. I medvetande om statens ansvar även för de blindas bokförsörjning framlade skolöverstyrelsen efter en särskild utredning i sina anslagsäskanden för budgetåret 1962/63 ett förslag om överförande till staten av biblioteksverksamheten för blinda. Efter förhandlingar mellan representanter för dåvarande ecklesiastikdepartementet och De blindas förening träffades dock en överenskommelse om att föreningen åtminstone tills vidare skulle upprätthålla verksamheten. Det förutsattes dock uttryckligen att kostnaderna skulle bestridas av statsmedel. Och så genomfördes den stegvisa höjning av anslagen som jag förut antytt. I sitt förslag till anslag för budgetåret 1967/68 frångick emellertid Kungl. Maj:t den träffade överenskommelsen och äskade endast en obetydlig anslagshöjning. Detta var så mycket mer kännbart som De blindas förening var bunden av avtalsuppgörelse mellan bibliotekariernas organisationer och olika samhällsorgan och därför fick söka själv bära betydande kostnadsökningar. Det föreligger också i föreningens verksamhet underskott, som för år 1966 uppgick till 325000 kronor och för 1967 beräknas uppgå till 375 000 kronor. Utskottet säger att bidraget till biblioteksverksamheten sedan 1962/63 ökat med 540 000 kronor; jag tror att även herr Lindholm var inne på den saken. Jag har emellertid påpekat att bidraget till biblioteksverksamheten sedan 1964 relativt sett har sjunkit. Att en successiv anslagsökning skett under några år beror på överenskommelsen att man efter hand skulle nå full kostnadstäckning för denna verksamhet. Den överenskommelsen blev dock som sagt naggad i kanten förra året, då anslagsökningen i kronor räknat var obetydlig. Både det mycket stora och växande behovet av talböcker för att om möjligt ställa de blinda i fråga om bildningsmöjligheter i nivå med övriga medborgare och de ökade kostnaderna bl a. för personallöner medför enligt motionärernas mening att man nu inte får tveka att öka anslaget med det belopp som skolöverstyrelsen föreslagit, dvs. 200 000 kronor, i stället för med 100 000 kronor som Kungl. Maj:t föreslagit.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

Herr talman! Under åberopande av den argumentering som vi under elva år framfört för en försäljning till allmänheten av aktier i LKAB ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Kaijser m.fl.
Herr talman! Med hänvisning till att det finns starka sakliga skäl för att riksdagen även i år bifaller utskottets hemställan yrkar jag bifall till denna.

Herr talman! Eftersom mitt anförande i det förra ärendet var så kort, skall jag tillåta mig att säga litet mera i detta ärende. Det har en vidare syftning än det förra. Det gäller försäljning till allmänheten av aktier i statliga företag och de lämpliga formerna härför, som vi har ansett böra utredas av den nyligen tillkallade delegationen för frågor rörande de statliga företagen eller i annan ordning. Här vill jag tillägga att i höstas besökte en delegation från riksdagen Italien. I den delegationen ingick bl.a. utskottets ärade talesman, herr Lindholm. Delegationen studerade bl.a. IRI, ett holdingbolag för en stor del av de statsägda företagen. Staten har inte alltid hela aktiekapitalet, kanske inte ens majoriteten av aktierna. En central princip var samarbetet mellan enskilda och statliga intressen.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

Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag var med i en delegation som studerade IRI-företagen i Italien. Det var en utomordentligt intressant resa, och jag vill uppmana dem av kammarens ledamöter som har möjlighet att få göra en sådan resa någon gång att utnyttja tillfället. Samtidigt vill jag också konstatera att det var ett mycket intressant uttalande av herr Björkman, då han tar IRI-företagen som en förebild för hur vi bör ha det här i Sverige. Jag är inte riktigt övertygad om att herr Björkman, därest man skulle vilja genomföra den organisationsformen här, skulle vilja vara med och säga ja. Förmöodligen blir det väl så att han kommer att säga nej, när han skall ta konsekvenserna av sitt uttalande i dag. Vad beträffar reservationen är den likadan i år som förra året. Man tycks leva i den underbara föreställningen att man kan öronmärka aktierna och förbjuda folk att sälja aktier till en som tidigare har ett visst antal. Det blir ett underligt förhållande på aktiemarknaden om de borgerliga partiernas principer skall tillämpas i enlighet med deras uttalande i reservationen. Men varför begränsar man sig då till de statliga aktierna? Det finns ju även andra aktieposter. Är herrarna beredda att på aktiemarknaden tillämpa ett system där man från statens sida begränsar inköpsrätten för att på så sätt få till stånd en spridning? Men, herr Björkman, hur går det om någon vill sälja och den enda som vill köpa är en som har för många aktier förut? Förstår inte herr Björkman att de principer, man talar om i reservationen, i det praktiska livet är fullständigt hopplösa? Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det finns ingenting, herr Lindholm, som hindrar att man i en bolagsordning inskriver vad röstvärdet skall vara på de olika aktierna. Nog har vi väl klarat mer komplicerade problem i detta land än att se till att genom registrering av aktier eller på annat sätt förhindra att en majoritet hamnar på ett fåtal händer. Nu säger herr Lindholm att jag har talat om IRI som om det skulle vara en förebild för Sverige. Nej, herr Lindholm, jag uttryckte mig mycket försiktigt och frågade om det kanske kunde vara något att överväga även i vårt land. Det var tydligen så, herr Lindholm, att frågetecknet inte hördes, men det finns med i mina anteckningar. Jag tycker, herr Lindholm, att när ni på socialdemokratiskt håll nästan varje dag talar i allt ivrigare ordalag om att det måste bli insyn i de privata företagen så finns det skäl också till insyn i de statliga.
Herr talman! Herr Björkman upplyste oss om att han hade med ett frågetecken, och jag förstår att det måste ha funnits med något litet frågetecken som viskades fram på ett sådant sätt att vi skulle få intryck av att IRI är den verkliga modellen i hans tankesfär! Det var också rätt intressant att höra att herr Björkman vill ha en lagstiftning som innebär en begränsning av rösträtten i bolagen, ty herr Björkman kan väl inte mena, att vi skall ha en lagstiftning som begränsar rösträtten enbart i de statliga bolagen, under det att gamla rösträttsformer skall behållas i de privata. Jag får kanske tillägga att IRI-modellen med samägande i viss mån redan tillämpas inom den statliga förvaltningen.
Herr talman! Jag förstår inte herr Lindholm riktigt. Vi har ju redan nu sådana bestämmelser. Det finns preferensaktier som inte medför någon rösträtt, och det finns också bolagsordningar där det föreskrivs en inskränkning av rösträtten då det gäller vissa aktier, så detta kan ju inte vara någon nyhet.
Herr talman! Herr Björkman kämpar alltså för att vi skall få en samling aktieägare som saknar inflytande i det företag där de äger aktier.
Herr talman! Jag instämmer med herr Lindholm beträffande modellen IRI i Italien. Detta är någonting som just den delegation som herr Björkman åberopade bör studera och ta efter. I juni i år får vi ju också besök från IRI, varvid riksdagen står som inbjudare, och jag tycker vi skall ta vara på möjligheterna och bygga upp ett IRI-system. Detta innebär att den statliga företagsgruppen arbetar som Wallenberg-gruppen, Johnson-företagen och KF. Men det intressanta härvidlag är ju att högern driver linjen att vi skall sälja företagen innan en IRI-grupp byggts upp, dvs. att pengarna inte skall användas till industriinvesteringar utan till något annat. IRI säljer aktier i vissa av sina företag, behåller pengarna och startar nya företag, så IRI minskar allt så inte sin förmögenhet utan bygger upp sin statliga företagsgrupp. Det är väl också vad herr Björkman vill. Högerförslaget innebär att de som har gott om pengar skall få köpa aktier i de statliga företag som ger vinst, medan de medborgare, som är fattiga och inte har råd att köpa aktier i sådana företag, får vara med och betala förlusterna på de statliga företag som sedan finns kvar. Vore det inte lämpligare att hjälpa upp statens finanser — som ju herr Björkman är ute efter — genom att föreslå att staten skall sälja inlandsbanan? Då kunde ju högerpartiet köpa den för en del av sina valanslag och därmed bidra till utvecklingen.

Herr talman! Jag ber att få säga någura ord vid denna punkt med anledning av fyrpartimotionerna 1I1:316 och II: 400. Jag har själv varit med om att underteckna den senare. Till grund för statens stöd till motionsidrotten bland studerande har 1legat ett arbete som utförts av en arbetsgrupp inom ecklesiastikdepartementet. Gruppen föreslog att man som riktmärke skall ha att varannan student blir i tillfälle att motionera en gång i veckan, men det sades att till en början bör man endast räkna med en 25 procentig aktivitetsgrad. Meningen var att studenternas egna organisationer på kårorterna skulle ta hand om och administrera verksamheten. Departementschefen anslöt sig i huvudsak till detta arbetsgruppens förslag. Beträffande anslaget i framtiden skrev departementschefen i propositionen nr 48:1967 följande: »Den framtida utvecklingen av motionsverksamheten bör bli beroende av det intresse som kommer att visas från de studerandes sida.» Därefter föreslog departementschefen en gemensam nämnd för hälsooch sjukvård. I årets statsverksproposition har departementschefen endast föreslagit en ökning med 30 000 kronor, vilket skulle motsvara ökningen av antalet studenter. Studentorganisationerna bestrider att ökningen motsvarar det ökade antalet studerande, men den saken skall jag här inte ingå på. Anslagsökningen betyder att det anslås 7 kronor per studerande vid högskolorna eller 14 kronor per man och år om man utgår från att hälften av de studerande skall utnyttja motionstillfällena. Detta är ju inte något stort belopp. Idrottens samarbetsnämnd, som tillsatts av handelsministern, föreslog efter behandling av framställningen att det skulle anslås 230000 kronor mer än tidigare. Därigenom skulle beloppet bli 9 kronor per studerande eller 18 kronor om man räknar med att hälften av dem motionerar. Man räknar då med en ökad aktivitetsgrad på 5 procent i Nu har utskottet blivit upplyst om att denna 25-procentiga aktivitetsgrad inte har uppnåtts. Från den utgångspunkten anför utskottet att det inte räknar med att aktivitetsgraden ens under följande budgetår skall uppnås, och med denna motivering avstyrkes motionen om en ökning av anslaget. Jag skulle bara med anledning härav vilja göra den reflexionen att det, om man inte ökar anslaget, troligen inte heller blir någon höjning av aktivitetsnivån. Det har på de kårorter, med vilka jag haft tillfälle att upprätthålla kontakt, visat sig, att det för att aktivera de studerande till att ta till vara dessa motionstillfällen fordras en organisation, som det inte nu finns medel för. Man kommer inte upp till den önskade motionsaktiviteten bland de studerande utan att få tillgång till de nödvändiga medlen. Såsom läget var i andra avdelningen och i statsutskottet i dess helhet fann jag det inte möjligt att yrka bifall till motionerna. Vi beklagar utgången vid detta tillfälle men skall komma igen. Vi hoppas, att förslagen om ökade anslag därvid skall kunna underbyggas och att först departementschefen och sedan riksdagen skall gå med på ett förhöjt anslag till följande budgetår. Jag har inget särskilt yrkande på denna punkt.

Herr talman! Vi vet alla att samhällsplaneringen har en mängd olika faser och aspekter. Vi talar om översiktlig planering och detaljplanering, och verksamheten kan delas in i huvudområden såsom riksplanering, regionplanering och generalplanering. Den planerings form, som kommer oss närmast när vi ute i kommunerna har att ta befattning med dessa planer, är väl detaljplanerna för olika ändamål i tätorter, för permanent bosättning och för fritidsändamål. Vi har när vi tar ställning till dessa planeringsfrågor anledning att ta hänsyn till en hel rad olika synpunkter, såsom miljöoch trivselfrågor och naturvård. Men först och sist tror jag att vi alltmera behöver tänka på de ekonomiska konsekvenserna av planeringsverksamheten. Jag tror inte det är någon överdrift att säga att förhållandena i dag vid en sammanvägning av alla dessa olika synpunkter på planeringen framstår som ganska otillfredsställande. Det gäller inte minst möjligheterna att bedöma de ekonomiska följderna av olika former av planering. Vanligen saknar de kommunala myndigheter, som har att ta ställning till stadsoch byggnadsplaneförslag, alternativa lösningar, och jag försäkrar att det i allra högsta grad är nödvändigt att ha tillgång till sådana. Varje planering kan göras på en mängd olika sätt.

Jag försäkrar att det i allmänhet saknas möjlighet att på ett vederhäftigt sätt bedöma inverkan av sådana faktorer. Därför blir det ofta hasardartade beslut som fattas, och kommunerna runtom i landet har många bittra erfarenheter då det gäller att förverkliga planerna, då det gäller att ta de ekonomiska konsekvenserna av de beslut som fullmäktigeförsamlingarna fattat utan att ha en aning om vilka kostnader besluten medför.

Det är väl också sådana synpunkter som legat bakom initiativet i Nordiska rådet om ett nordiskt institut för samhällsplanering. Det gäller komplicerade frågor, det är dyrbart att forska på området, och eftersom förhållandena i de nordiska länderna är så likartade har det befunnits lämpligt att länderna går samman om ett sådant här institut. Utbildningen vid det nya institutet, varom man efter långvarigt utredningsarbete enat sig i Nordiska rådets organ, bör — och det tror jag är mycket angeläget — få en annan inriktning än den konventionella utbildningen av samhällsplanerare. Det förslag som föreligger och som behandlas i statsutskottets förevarande utlåtande är enligt min och ett flertal andra reservanters åsikt alltför hårt präglat av traditionellt tänkande på planläggningsväsendets område. Det överbetonar de tekniska planeringsämnena, och jag anser därför att det är angeläget att man bereder möjlighet för en annan inriktning av ett par av de professurer som skall finnas vid institutet. Jag tror inte att vi behöver en så renodlat teknisk professur som den föreslagna i trafikoch kommunikationsteknik, hur viktiga dessa ämnen än är, och jag tror att den föreslagna professuren i ekonomisk geografi med samhällsplanering alltför nära sammanfaller med de professurer vi har vid uni Vversiteten. Det vore ur de synpunkter som jag här har skisserat därför värdefullt med en professur i regional och kommunal ekonomi och med en professur i ett ämne som jag närmast skulle vilja kalla kulturgeografi.

Inför den argumenteringen kan vi naturligtvis fråga oss: Vad är det för mening med att riksdagen skall behandla propositionen och förslaget om riksdagen inte skall få säga sin mening, om riksdagen inte skall ha någon möjlighet att påverka utformningen? Men låt oss acceptera den tes som påstås vara sann och riktig, alltså att propositionen är preliminärt godkänd och att en ändring av propositionens nnehåll skulle föranleda nya förhandlingar, nya överläggningar och en onödig tidsutdräkt. I det läget finns det emellertid en annan möjlighet att få till stånd en omprövning av de båda professurernas ämnesinnehåll — och den vägen anvisar reservationen, nämligen att ge Kungl. Maj:t ett bemyndigande att efter förhandlingar med de andra nordiska ländernas regeringar göra de ändringar som kan befinnas nödvändiga. Vi har utformat reservationen på det sättet att den innehåller ett förslag till bemyndigande från riksdagens sida till Kungl. Maj:t i detta avseende. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen. Dessutom vill jag uttala den förhoppningen att Kungl. Maj:t måtte ha förståelse för de synpunkter som jag här framfört och ta upp de överläggningar som jag anser är så utomordentligt nödvändiga för att vi skall kunna få den samhällsekonomiska bedömning av planväsendet som vi tyvärr alltför länge saknat här i landet.
Herr talman! Ingvar Svanberg och jag har i anledning av proposition nr 20 väckt en motion, nr II: 958, i frågan. Bengt Wiklund i denna kammare och Ivar Högström i första kammaren har väckt de likalydande motionerna I: 753 och II: 960, och herr Turesson har här pläderat för reservationen, som bygger på motionsparet I: 752 och II: 959. Alla dessa motioner har samma ärende och riktar sig i sin kritik av propositionen mot samma punkt. De har utformats något olika i sina yrkanden, men de har som sagt ett gemensamt syfte, nämligen att åstadkomma en ändrad sammansättning av ämnena i det nordiska institutet för samhällsplanering, beträffande vilket vi nu står i begrepp att fatta beslut. Som propositionen är utformad har de estetiska och tekniska sidorna blivit överdimensionerade när det gäller de professurer som skall inrättas vid detta institut. Förslaget innefattar bl.a. en professur i fysisk planering — ett arkitektämne — en i trafikoch kommunikationsteknik — ett tekniskt ämne — och en inom kulturgeografins område i ekonomisk geografi. Det är den enda professur där ordet ekonomi förekommer. Dessutom föreslås att professorn i arkitektur från konsthögskolans arkitekturavdelning och professorn i svensk och jämförande arkitekturhistoria från samma institution skall knytas till institutet. Denna dominans av estetiker och tekniker är rätt betänklig med hänsyn till vad detta institut skall syssla med. Man skall alltså ägna sig åt samhällsplanering i stort och det är inte en exklusiv arkitektuppgift. Arkitekterna anses kunna väldigt mycket, men allt kan de inte. I propositionen beskrivs detta institut som ett som skall syssla med dels fysisk planering, dels verksamhetsplanering, för att ta de två huvudområdena. Det är bara det ena området som täcks av arkitektoch teknikerkompetens. Verksamhetsplanering är någonting som ekonomer och samhällsvetare har kompetens för. De förekommer inte i ledningen på det sätt de borde göra i detta institut. De kommer självfallet att finnas som lärare, men de får inte det inflytande på utvecklingen, ämnesgrupperingen och forskningen som de rätteligen borde få. Därför har Ingvar Svanberg och jag i vår motion yrkat att en av de föreslagna professurerna skall bytas ut mot en inom samhällsvetenskapligt område som antingen är inriktad på samhällsekonomi eller på sociologi. Detta är en sak som man inte i detalj skall stanna för i en sådan här debatt, men ämnet bör fastställas med tanke på hur de andra ämnesgrupperna avskiljes inom sina respektive områden. I denna diskussion har framhållits — det framgår också av utskottsutlåtandet — att förslaget är bundet vid en nordisk överenskommelse och att vi egentligen inte skall tala om det. Vi skall bara besluta. Vi skall inte låta våra hjärnor vara med bakom själva beslutet, utan vi skall godta propositionens förslag. Något annat återstår tydligen inte för oss, ty det vore att stjälpa det hela, och ingen människa vill göra det. Detta är ett rätt egendomligt förfaringssätt. Om vi över huvud taget skall ha denna fråga uppe till diskussion, skall vi naturligtvis ha möjlighet att uttrycka vad vi tänker i både tal och beslut. Jag föreställer mig emellertid att vi kommer att få höra argumentet att denna fråga faller i och med att vi inte godtar exakt den utformning som Kungl. Maj:t har föreslagit. Det vore i och för sig intressant att få en diskussion om hur frågor som gäller de nordiska länderna skall handläggas.

Praktiskt taget alla remissinstanser — kommunförbund och en rad organisa tioner; jag skall inte räkna upp dem — har uttalat samma kritik som motionärerna. Det förekommer nyanser och avvikelser, men alla har samma inriktning. Den som har noterat detta kan tro att propositionen skall innehålla en ändring av planerna, men där finns ingenting i det avseendet. Några små formuleringar visar väl att vederbörande har insett att detta är en kritisk punkt i ärendet, men något uttryck för en ändrad inställning finner man inte. De motionärer och liktänkande som har varit med vid behandlingen i statsutskottet har nu alla samlat sig kring en reservation, som inte är ett konkret uttryck för varje motion i och för sig men som är så mjuk och hänsynsfull som en reservation kan vara för att kunna kallas reservation. Vi reservanter yrkar att Kungl. Maj:t skall beredas möjlighet att pröva huruvida de synpunkter som finns uttryckta i reservationen kan vinna gillande i de andra länderna. Blir inte detta fallet, ger vi oss och accepterar propositionen i det skick vari den befinner sig. Denna prövning borde man dock kunna godta, ty vårt ställningstagande ger uttryck för stor respekt för den märkvärdighet som det tydligen utgör att lösa en fråga över de nordiska ländernas gränser. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Först och främst skulle jag vilja uttrycka min glädje över att vi får en proposition med detta innehåll. Vi klagar många gånger över att Nordiska rådet gör uttalanden som aldrig blir verklighet, men här har vi ett förslag som framlades år 1962 av en dansk, en norsk och en svensk deltagare i Nordiska rådets session detta år; den svenske deltagaren var herr Henning Gustafsson i Skellefteå. Nu har vi alltså fått ett förslag från regeringen, som är utformat i samråd med de andra nordiska regeringarna. Jag behöver inte gå in på de förändringar beträffande professurerna som herrar Turesson och Bergman har nämnt; jag vill bara påpeka att ett utbyte av professuren i trafikoch kommunikationsteknik mot en ekonomiskt inriktad professur är ganska svårt att avväga. Vi vet ju hur viktig trafikplaneringen är i våra dagar. Man vill ha trafikdifferentiering, det talas om parkeringsfrågor, trafiksäkerhet, bullerproblem osv. Vi vet också att en del trafikexperter kanske får en smal sektor att arbeta i. De behöver alltså komma samman med andra människor som har med planering att göra. Jag hade därför gärna sett att bägge dessa slag av expertis hade kunnat vara representerade i professorskollegiet. I valet mellan en trafikexpert och en person med ekonomiska kunskaper — regional och kommunal ekonomi, som det har kallats i motionerna — föredrar jag emellertid med samma motivering som herrar Turesson och Bergman en professur i det sistnämnda ämnet.

Vilket resultatet av reservationen än kan bli hoppas jag att det i varje fall skall bära frukt i den framtida utvecklingen av institutet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.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

Det finns nämligen på tekniska högskolan en professur i kommunikationsteknik. Det ämnet är alltså redan företrätt. Däremot har vi som sysslar ute i kommunerna med planfrågor länge känt på oss att det föreligger en skriande brist på kommunalekonomisk och = regionalekonomiskforskning och utbildning just på detta område. Därför var valet inte så svårt. Med anledning av herr Wiklunds i Härnösand anförande vill jag gärna säga att jag kände mig ganska frestad att biträda hans motionsyrkande om en förläggning av institutet till tekniska högskolan. Jag avstod av två skäl. För det första ville jag inte göra större ändringar i propositionsförslaget än som var absolut nödvändigt. Det är av denna anledning som reservationen är så mjukt och hänsynsfullt utformad som den är. För det andra var jag — trots att många skäl talade för en förläggning till tekniska högskolan — rädd för att man genom en sådan förläggning skulle överbetona de tekniska dragen på bekostnad av de samhällsekonomiska.

Herr talman! Vi har väl alla vid det här laget kommit underfund med hur svårt det är att verkligen omsätta det nordiska samarbetet i praktiskt handlande. Vi vill alla i Norden ha detta samarbete. Det har under årens lopp, både i Nordiska rådet och på andra håll, kommit fram många goda uppslag. Men när det har gällt att verkligen få fram någon samnordisk organisation har det gått långsamt och det har varit motigt. Efter många års utredningsarbete och överläggningar föreligger nu ett förslag till ett samnordiskt institut. Det är klart att vi har full rätt att sakpröva detta förslag. Vi skall inte bara säga ja och amen till ett förslag som framlägges, utan vi måste behandla det med något större försiktighet än vi behandlar ett förslag som bara rör oss själva. Här har de svenska remissinstanserna åberopats. Såvitt jag kan förstå har dessa sett det hela ur svensk synvinkel. Vad behöver vi, vad vill vi främst ha, har man frågat sig. De har inte tagit någon större hänsyn till att det är fråga om ett samnordiskt institut. Nu skall institutet förläggas till Sverige, och det skall så att säga skötas från Sverige. Detta gör att det är så mycket viktigare för oss att ta all hänsyn till de andra ländernas önskemål. Det har man varit fullt medveten om vid reservationens utformande. Den är mycket försiktig, ja, mycket försiktigare än motionerna just därför att man inte på något sätt velat äventyra det nordiska samarbetet. Om vi skall hålla oss till etikettsfrågor, vill jag säga att man kunde ha nått precis samma resultat på ett trevligare sätt med ett särskilt yttrande. Herr Tobé snuddade just vid den synpunkt jag skulle vilja lägga på de i reservationen framförda förslagen, nämligen att de framför allt bör gälla framtiden. När vi här diskuterar saken och framför kritiska synpunkter och önskemål om hur detta institut skall arbeta, bör det framför allt ha betydelse för institutets fortsatta utbyggnad. Där har vi full frihet, där ändrar vi inte på något som redan är överenskommet. Där kan man alltså ta hänsyn till dessa synpunkter. Beträffande institutets förläggning tror jag inte att det skäl som herr Turesson anförde är huvudskälet mot denna, utan det är att man därmed gör detta dock ganska lilla institut så att säga till en avdelning vid en stor, rent svensk institution sådan som tekniska högskolan. Det skulle beröva institutet dess självständiga nordiska ställning, och det tror jag inte vore särskilt lyckligt. Utskottsmajoriteten har inte heller i sak varit övertygad om att reservanterna har rätt.

Att nu skicka tillbaka ärendet till Kungl. Maj:t med anmodan att ta förnyad kontakt med de andra nordiska länderna tror vi inte skulle gagna saken och inte heller leda till någonting. Kungl. Maj:t har haft tillgång till remissyttrandena, där de synpunkter som reservanterna företräder har framförts från flera håll. Det är alltså inte fråga om annat än att dessa synpunkter prövats innan den slutgiltiga överenskommelsen träffas. Det är därför knappast någon mening i att försöka få en ny överenskommelse till stånd.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
Herr talman! Fröken Olsson varnade för att ändra på något som är över enskommet. Jag skulle vilja fråga vad som är överenskommet.

Om det på propositionsskrivningsstadiet gjorts sådana överenskommelser vet inte jag, men det finns i varje fall inte dokumenterat i de handlingar som kommit den svenska riksdagen till del. Det är naturligtvis möjligt att det finns sådana Ööverenskommelser, men i så fall borde vi få se dem innan vi svär på magisterns ord.
Herr talman! Fröken Olsson karakteriserade reservationen på ett försynt och fint sätt och sade att den var mycket hänsynsfull, och det är jag glad över. Vi har också behandlat denna fråga med större försiktighet än vi behandlar andra frågor som vi skall fatta beslut om. Sedan sade emellertid fröken Olsson att vi i stället kunde ha avgivit ett särskilt yttrande. Det är ett egendomligt önskemål, eftersom man ju inte kan yrka bifall till ett särskilt yttrande. Här föreligger en reservation, till vilken man kan yrka bifall och som kan bifallas av riksdagen och innebära ett klart ställningstagande till frågan, men vars genomförande blir beroende av de andra länderna. Jag vill till slut bara notera att det antyds i propositionen att utformningen skall gälla tills vidare. Men de tre tjänster, som föreslås inrättade, är inte, såsom det föreslogs av utredningen, förordnandetjänster utan ordinarie tjänster utan tidsbegränsning. De är alltså låsta en gång för alla. Att inrätta ytterligare professurer utöver dessa blir säkert inte så lätt. Vi vet hur svårt det brukar vara att inrätta nya professurer; vi har alltid ekonomiska ramar att hålla oss inom.

Herr talman! Det är klart att man inte kan yrka bifall till ett särskilt yttrande. Det är just därför som jag tycker att ett särskilt yttrande hade varit mer sympatiskt vid detta tillfälle. Då hade man kunnat framföra sina synpunkter och uttala önskemål för framtiden utan att därmed göra någonting som kan uppfattas som ett försök att stjälpa denna överenskommelse. Det är visserligen sant att man på utredningsstadiet inte direkt lade fram något förslag om professurernas inriktning. Men när propositionen utarbetades skedde hela tiden underhandskontakter. Det har vi fått besked om. Man rider nu hårt på att dessa underhandskontakter inte fått formen av skrivna överenskommelser eller protokoll, men det går ju inte till så. Att det skett kontakter har vi förvissat oss om, och propositionen är alltså i den utformning den nu fått förhandsgodkänd av de andra nordiska länderna. Det är alltså knappast någon idé att ta förnyade kontakter och säga, att ni har visserligen godkänt vad vi en gång föreslagit, men nu föreslår vi någonting annat i stället. Vi tycker inte att det är det rätta sättet att starta detta samarbete, att man från ensidigt svenska utgångspunkter försöker ändra på denna överenskommelse, som dock träffats med hänsynstagande till samtliga nordiska länder.

Herr talman! Efter fröken Olssons inlägg kan jag fatta mig ytterligt kort. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning är inte stor. Jag har i och för sig ingenting emot den rubricering på professurerna som reservanterna tänkt sig. Men detta är en nordisk fråga, och vi är i tidsnöd. Det är precis så som fröken Olsson sade, att den nordiska tanken är starkt levande vid Nordiska rådets möten, men att den inte alltid är lika lätt att praktiskt förverkliga i konkreta åtgärder. Man måste ta hänsyn till varandra och kompromissa. I detta fall har vi särskilt stor anledning att kompromissa eftersom detta institut skall ligga i Sverige och att när det gäller inriktningen ta största möjliga hänsyn till de övriga nordiska länderna. Redan kommittén hade föreslagit, att de tre professurerna skulle samlas kring de huvudämnen som nu präglar samhällsplaneringen: fysisk planering, trafikoch kommunikationsteknik samt ekonomisk geografi. Vi har följt det förslaget, och vi har varit överens på den punkten. Vi vill nu ha i gång denna verksamhet den 1 juli 1968. Det betyder att departementet omedelbart efter riksdagsbeslutet får börja ordna alla de praktiska detaljerna. Skulle man nu ta en ny förhandlingsomgång, som verkligen vore meningsfylld, så skulle det hela försenas. Vidare vore det, som fröken Olsson nämnde, inte den allra bästa starten på detta nordiska samarbete att i sista stund försöka ändra benämningen på professurerna. Just det som herr Turesson läste upp visar att man när det gäller de sökande till och konkurrensen om dessa professurer kan ha en ganska vid tolkning; det framgår redan av kommittébetänkandet.

Därför tror jag att det är klokt att hålla sig till det som vi kommit överens om med våra nordiska grannar i denna fråga.

Herr talman! Liksom herr statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet kan jag efter fröken Olssons anförande fatta mig kort. Jag skulle också gärna i långa stycken vilja instämma med henne. Fröken Olsson talade om — och man talar mycket ofta om det — att Nordiska rådets handlande präglas av maktlöshet. Det är väl i viss mån riktigt, men det beror naturligtvis på att samtliga de nordiska parlamenten och kanske också i viss mån de nordiska regeringarna är livrädda för att släppa ifrån sig något uns av sin nationella suveränitet. Man vill i själva verket inte veta av någon överstatlig institution, och det är endast på otroligt små fält som Nordiska rådet har kommit att fungera som en överstatlig institution. Jag skall inte alls lägga mig i själva sakfrågan, om professurers inrättande osv. — det har jag ingen mening om. Men jag har velat ta upp detta problem om förhållandet mellan det nordiska samarbetet och de enskilda nordiska parlamentens sätt att agera. Det är alldeles klart att varje nordiskt parlament är suveränt och har kompetens att vägra gå med på en överenskommelse eller att gå med på den, att pröva den och förändra den. Parlamenten gör som de vill. Men om de gör som de vill, hur skall man då kunna åstadkomma samfällda nordiska lösningar? Jag kan inte se att det är möjligt. Statsrådet Palme talade om nödvändigheten av att föra ingående förhandlingar med representanter för de nordiska länderna. Det måste man kunna göra om man skall komma fram till nordiska problemlösningar. Man kan inte bara från värdlandets sida — särskilt inte, skulle jag vilja understryka, om det är det största landet — kommendera sig fram, utan man måste se till att de andra också blir någorlunda belåtna med de lösningar som kommer till stånd. Om vi nu skulle peta i denna överenskommelse och säga att så och så vill vi ha den förändrad, varför skulle man då inte göra detsamma från dansk sida, från finsk sida och från isländsk sida och, i högsta grad, från norsk sida? Det är möjligt att reservanterna har rätt i sak, att institutet skulle bli bättre med deras uppläggning. Men även om det skulle bli bättre i startögonblicket enligt reservanternas förslag än det blir enligt propositionens, vill jag med hänsyn till möjligheterna att åstadkomma konkreta resultat av nordiskt samarbete icke biträda reservationen. Jag yrkar bifall till och kommer att rösta för utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är angelägen om att framhålla att den åsikt som jag här framfört grundar sig på en viss erfarenhet. Den är inte bara uttryck för någon sorts exklusiv svensk ståndpunkt, utan det är en personlig åsikt som jag tillägnat mig under ett ganska långvarigt arbete som planman och kommunalman. Jag är fullkomligt övertygad om att vi behöver en ekonomiskt baserad forskning och utbildning på planfrågornas område, och det behovet tillgodoser inte detta institut som i och för sig är mycket bra och som vi han ha nytta av i alla de nordiska länderna. Jag kan inte riktigt förstå att man nu, bara därför att det är ett nordiskt initiativ och ett nordiskt förslag, vill att jag skall acceptera en lösning som enligt min mening inte är bra. Jag tycker det vore bättre att vi gemensamt försökte få till stånd ett så värdefullt och så bra institut som möjligt, även om det litet grand kan verka irriterande på de nordiska samarbetssträvandena. Jag tror för min del inte att det är så farligt med det. Jag är inte övertygad om att inte samma synpunkter som de jag här har framfört kan framföras i Norge, Danmark och Finland. Vi vet för litet om det, när vi i riksdagen skall ta ställning till denna fråga. Vi har inte sett några remissyttranden från de andra nordiska ländernas olika remissinstanser. Vi har bara sett de svenska remissinstansernas yttranden. Jag kan därför herr talman, inte frånträda mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Också detta år har herr Fridolfsson i Stockholm och jag motionerat om en rättvisare beskattning av totalisatorvinster vid hästtävlingar. Till grund för detta yrkande ligger den enkla principen att arbetsfri inkomst inte skall beskattas så blygsamt, när arbetsinkomst drabbas så hårt av skatt. Före 19435 hade vi vanlig inkomstbeskattning av totalisatorsvinst, och det tycker jag var sunt. Om man enligt gällande lag skall betala skatt på vinst vid pokerspel såsom »vinst av tillfällig förvärvsverksamhet» borde väl andra spelvinster också kunna behandlas likartat. Jag är emellertid helt på det klara med att ett sådant system medför administrativa besvärligheter, och jag förmodar också att herr Strängs intäkter på pokervinstskatt inte är särskilt betydande. När totalisatorvinsterna undantagits från förordningen om skatt på lotterivinster vet vi, att tävlingsanordnaren i stället har att göra ett större eller mindre vinstavdrag på omsättningen. Av detta vinstavdrag går en del till staten och en del till anordnarens omkostnader. Vinstavdraget varierar enligt ganska invecklade beräkningsgrunder, beroende på typen av hästtävlingar och på omsättningen. Vinstavdraget kan följaktligen variera från ganska blygsamma procenttal till 35 procent; det sistnämnda gäller V-5 spel. Det är alltså att märka att detta avdrag inte odelat tillfaller staten. De som menar att totalisatorvinster dock är föremål för en tillräcklig hög beskattning bör lägga märke till att staten för budgetåret 1968/69 endast räknar med att 97 miljoner kronor skall inflyta, vilket i medeltal utgör 13 procent av omsättningen, och i sammanhanget inte kan anses vara någon hög siffra. Vi föreslår helt enkelt att det beskattningssystem som i princip gäller för företag i gemen också bör gälla för dem som ordnar hästtävlingar. En företagsvinst beskattas liksom också den utdelning som aktieägare får på sina aktier. I det här fallet rör det sig visserligen om en ganska säregen produktion som företaget presterar. Utskottet anför »rekreation, spänning och förströelse». Man har lust att lägga till ytterligare ett ord, nämligen förstörelse — i varje fall av mångas ekonomi. Vi berör också i förbigående den sociala aspekten på den här spelverksamheten, ty man kan inte blunda för den personliga tragik som hör ihop med den tilltagande lidelsen för spel. Begrepp som Solvalla, Åby och Jägersro återkommer ofta i samtal vid äktenskapsmedling. Nu tror jag inte att en ökad skatt röjer den problematiken ur världen, men det skulle i varje fall kunna ske en dämpning. Och det finns alls ingen anledning att skattemässigt favorisera en företeelse som har sådana bekymmer i släptåg. Utskottet delar vår uppfattning om denna problematik och vår syn på de sociala aspekterna men anser »att det saknas förutsättningar att förhindra sådana följder genom generellt verkande beskattningsåtgärder». Emellertid skriver utskottet att V-5-spelet sjönk mycket kraftigt, då det nuvarande vinstavdraget infördes. Vad menar egent ligen utskottet med det? Antingen verkar vinstskatten dämpande på spelintresset och därmed mindre ödeläggande för den enskilde, eller också har en beskattningsåtgärd inte den inverkan som utskottet anför i sina slutrader. Vi har väl inte haft stora förhoppningar om motionen men tycker ändå att den i år har fallit framåt. Vi skall inte heller i år besvära kammaren med något yrkande, eftersom reservanterna inte har någon skrivning att komma med.

Herr talman! Jag tycker att herr Werners argumentation är något egendomlig, när han säger att beskattningen på totalisatorvinster är för låg i förhållande till skatten på arbetsinkomster. Systemet att höja skatten på vinsterna för att nå jämvikt förefaller mig mindre tilltalande. Det synes vara bättre att gå andra vägen för att åstadkomma en utjämning. Herr Werner gjorde också en jämförelse med lotteriförordningen, men det är anledning observera att skatten på totalisatorvinster befinner sig i ungefärlig paritet med skatten på lotterivinster. Sådana vinster som inte uppgår till 50 kronor är skattefria i lotterispel, och de flesta belopp som betalas ut på totalisatorspel är också under 50 kronor och skulle sålunda bli skattefria. Skatten på totalisatorvinster är i dag ungefär densamma som skatten på lotterivinster. Detta gäller i alldeles speciell grad vinster i V-5-spel, där avdraget är 35 procent. Herr talman! Jag tycker inte det finns någon anledning att här argumentera ytterligare utöver den mycket utförliga argumentation som utskottet fört och ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det må så vara att åtskilliga vinnare får vinster på 50 kronor, men det förekommer ju inte så sällan på V-5-spel att också ganska höga vinster betalas ut, vinster på flera tusental kronor. Det är väl rimligt att så stora vinster blir beskattade. När herr Magnusson i Borås anför att det ändå utgår 35 procent i skatt, glömmer han att detta är ett vinstavdrag som också inkluderar anordnarens omkostnader för tävlingen i fråga.

Herr talman! Vid förevarande betänkande nr 13 från bevillningsutskottet har av undertecknad och en kamrat i bevillningsutskottet fogats en reservation. I ett motionspar från centerpartiet har framställningar gjorts om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle anhålla om förslag till avgiftsbeläggning, motsvarande inom landet gällande konsumtionsbeskattning, av resor, som svenska medborgare företar utanför riket. Det är visserligen, såsom utskottet uttalat och såsom även framhållits i ett av finansministern lämnat interpellationssvar i denna fråga år 1966, en rätt komplicerad sak. Under de två senaste åren har emellertid denna fråga upptagits till behandling i en del andra länder. Skatter eller regleringar av den nämnda typen har sålunda införts i USA, i Storbritannien och i Danmark. Även Finland har infört en tioprocentig skatt på resor. En sådan åtgärd borde enligt vår mening inte vara mera komplicerad att genomföra här än i dessa länder. Valutautflödet synes öka mycket kraftigt varje år. Under 1967 års tre första kvartal uppgick det till inte mindre än 1117 miljoner kronor. Under samma tid hade vi ett inflöde av utländsk resevaluta på 450 miljoner kronor. Nettoutflödet var följaktligen under berörda tidsperiod inte mindre än 667 miljoner kronor och beräknades vid årets utgång uppgå till i runt tal 900 miljoner kronor. Mot bakgrunden av de nämnda siffrorna torde klart framgå att det inte rör sig om några småaffärer. Om jag inte missminner mig har för övrigt också finansministern vid något tillfälle ansett sig med bekymmer se på utvecklingen på detta område. Av berörda skäl har vi ansett oss böra avge vår reservation med hem ställan om att Kungl. Maj:t skall närmare utreda frågan. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid bevillningsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Bara några få ord i egenskap av motionär i detta ämne. Främsta skälet till att motionen väckts är vår uppfattning att den nuvarande ordningen för konsumtionsbeskattning innebär en orättvisa mot de människor, som tvingas använda hela sin inkomst till livets nödtorft. De som har ekonomiska möjligheter att företa utlandsresor undgår ju beskattningen på denna konsumtion. Ett gynnande av denna, såsom den måste betecknas, exklusiva konsumtion måste av de många lägre inkomsttagarna uppfattas som en utmaning och stridande mot det rättvisekrav vilket måste prägla vårt skattesystem. Ett annat skäl som kan anföras mot nuvarande ordning är det utflöde av svensk resevaluta som förekommer. Nettoutflödet uppgick till cirka 900 miljoner kronor under år 1967 och till ungefär 2,5 miljarder kronor under den senaste fyraårsperioden. Vidare bör vår egen turistnärings situation beaktas. I vår motion tar vi upp förslag som skulle öka förutsättningarna till konkurrens på mera likvärdiga villkor, och på en del håll i landet satsar man redan stora belopp för att den svenska turistnäringen skall kunna överleva. Utskottsmajoriteten har i sin motivering för avslag på motionen gått förbi rättvisetanken. Däremot instämmer man i vad som i motionen uttalas om valutafrågan. Motionen avfärdas med ett resonemang om tekniska problem. Utskottet menar att det för närvarande saknas förutsättningar för en åtgärd i enlighet med motionärernas förslag och att det därför skall bli vid det gamla. och Eriksson i Bäckmora fogat till utskottsutlåtandet ansluter till motionskravet, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! I reservationen anföres att motionärerna menar att »konsumtionen utomlands i princip bör belägsas med samma skatt som den vi har inom landet». Av tekniska skäl är det naturligtvis omöjligt för oss här i Sverige att besluta om en skatt som skall tas ut i utlandet. Man skulle då ta ut skatten på de resevalutor som vi skall sälja till personer som reser utanför landets sränser för att fira sin semester. Med hänsyn till våra åtaganden gentemot Internationella valutafonden torde det inte vara möjligt att sälja denna resevaluta till ett annat pris än det som i allmänhet gäller. Dessutom torde det föreligga synnerligen svåra praktiska hinder för en beskattning på denna väg, vilket utskottet utförligt redovisat i utlåtandet. Det är väl också fel att säga som herr Elmstedt, att det skulle vara uttryck för en speciellt exklusiv livsföring att i dag resa utanför landets gränser på sin semester. Så är väl näppeligen förhållandet. Att människorna reser utomlands beror ju delvis på de klimatiska förhållandena men också på att det är betydligt billigare att leva på många utländska semesterorter än på våra egna semesterorter. Kostnadsläget i vårt land spelar naturligtvis in härvidlag. Jag har inget att invända mot resonemanget att det vore önskvärt med en utjämning, så att antalet utlandsresor inte blev så stort som för närvarande. En sådan utjämning bör väl också kunna åstadkommas genom att man driver en något hårdare propaganda för att vi bör se Sverige innan vi reser utanför landets gränser. Jag tror att en sådan propaganda skulle göra verkan, och un der alla förhållanden anser vi inom utskottsmajoriteten att det för närvarande inte finns förutsättningar för att genomföra motionärernas förslag. Av den anledningen finner vi inte anledning att förorda en skrivelse till Kungl. Maj:t rörande utredning av frågan, och jag vrkar bifall till utskottets hemställan. i skrivelse till Kungl. Maj:t begära att handikapputredningen finge i uppdrag att undersöka de handikappades skatteproblem;

Herr talman! Reservationen A bygger på de likalydande motionerna I: 177 av herr Kaijser m.fl. och II:232 av fröken Ljungberg m.fl. samt de likalydande motionerna I:649 av herr Sveningsson samt II: 805 av herr Hedin och fröken Wetterström, i vilka hemställts att de handikappades skatteproblem skall undersökas. Det gäller dels frågan om de handikappades skatteproblem i vad avser rätt till avdrag för av handikapp betingade särskilda kostnader för intäkternas förvärvande, dels frågan om extra avdrag på grund av de handikappades högre levnadskostnader. I reservationen — bakom vilken står utskottets folkpartioch högerledamöter — föreslås att riksdagen »i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att handikapputredningen får i uppdrag att undersöka de handikappades skatteproblem». Utskottets socialdemokratiska majoritet vill inte vara med om detta utan hänvisar till vad statsmakterna hittills gjort för de handikappade. Utskottsmajoriteten åberopar vidare handikapputredningen, som framlagt och kommer att framlägga nya förslag. Det finns i denna kammare liksom även inom utskottet en stark enighet om att man på olika sätt måste åstadkomma lättnader för dem som råkat bli handikappade. Meningarna delar sig när reservanterna vill ha skattesituationen utredd och begär undersökning om avdragsrätten för de kostnader som ett handikapp medför. För reservanterna står det alldeles klart att ett definitivt ställningstagande för en sådan avdragsrätt ger de handikappade bättre jämställdhet på det ekonomiska området med dem som är lyckliga nog att inte ha något handikapp. Vi är också på det klara med att det behövs särskilda bidrag och förbättringar i övrigt efter de bl.a. i handikapputredningen skisserade riktlinjerna. Men handikappet i sig självt försvårar för dem som drabbats därav att nå de inkomster som de eventuellt skulle kunna få om de inte vore handikappade.